Herr talman! Naturen skall vara tillgänglig för alla enligt allemansrätten. I detta ligger ett stort värde men också ett stort ansvar. Utgångspunkten måste vara att utnyttja allemansrätten under starkt hänsynstagande till naturresurser och naturmiljö. Ingen har rätt att handla på ett sådant sätt att oersättliga naturvärden förstörs. Därför är det nödvändigt att samhällets inflytande över utnyttjandet av våra naturresurser stärks. Mot den bakgrunden välkomnar vi de förslag som läggs fram i proposition 1981/82:220 om vissa ändringar i naturvårdslagen, rörande planering och tillsyn av täktverksamhet samt om införande av ett allmänt tillståndstvång för vilthägn. Allemansrätten är en urgammal sedvanerätt. Den ger oss rätt att vistas i skog och mark. Den ger oss skyldighet att vara aktsamma i vårt umgänge med naturen. För socialdemokratin är allemansrätten av omistligt värde. Därför avvisar vi alla krav på en uppmjukning av allemansrätten och kommer ständigt att göra allt för att slå vakt om den. De nu föreslagna ändringarna i naturvårdslagen ligger i linje med detta. Dessa våra uppfattningar delas inte av dem som vill värna om markägarintressena med krav på ökad privatisering. Dessa intressen exploateras i dagens politiska debatt av framför allt moderaterna. Därför är det ganska naturligt att vi på område efter område tvingas till en debatt och en kamp när det gäller dessa värderingar. Så är också fallet beträffande de frågor som aktualiseras i jordbruksutskottets betänkande nr 4. När det gäller tillsynen av täktverksamheten, bestämmelser om vilthägn och hänsynstagande till naturvården och kulturminnesvården inom jordbruket kommer våra synpunkter att redovisas av Håkan Strömberg. Jag avstår därför från att kommentera de delarna av betänkandet. Det nya institutet naturvårdsområde, som infördes den 1 januari 1975, var avsett för att säkerställa markområden utan att man behövde gå så långt som naturreservatsbestämmelserna krävde. Den pågående markanvändningen för jordoch skogsbruket skulle kunna fortsätta. Ersättning skulle inte utgå till markägarna. Man skulle vidare behålla möjligheten att, om så visade sig nödvändigt, säkerställa mark genom att i en framtid förordna om naturreservat. Självfallet skulle ersättning utgå. Institutet har, som utskottet redovisar, kommit att utnyttjas i alltför liten utsträckning. Det är beklagligt att så har varit fallet. Behovet av att säkra markområden för rekreation, vetenskap och kultur är stort. De anslag som står till förfogande för ersättningar i samband med inrättande av naturreservat är alltför begränsade. Därför är det viktigt att naturreservat kommer att användas bara när nyttjande av mark för naturvårdsändamål inte kan kombineras med pågående markanvändning. I flertalet fall torde det vara fullt möjligt att utnyttja ett markområde för t.ex. rekreation utan att ett normalt jordeller skogsbruk hindras. I sådana fall bör det vara självklart att naturvårdsområdesinstitutet kommer till användning.

Den här lagändringen bör träda i kraft den 1 januari 1983. Med hänvisning till det sagda yrkar jag bifall till utskottets hemställan i fråga om det här avsnittet samt avslag på den borgerliga reservationen nr 6. I den moderata motionen 2018 hävdas bl.a. att staten och kommunerna skall söka organisera ett samarbete med markägarna som ett alternativ till upprättande av framför allt naturvårdsområden. Det finns inga principiella hinder mot kombinationen skötselavtal-förordnande enligt naturvårdslagen. Men när det gäller frågan om huruvida ett skötselavtal skall vara ett alternativ till inrättande av naturvårdsområde måste tyngdpunkten i bevarandearbetet enligt utskottsmajoritetens uppfattning ligga i strävan att bevara naturvårdslagens regler om skydd av naturmiljöer. Den nödvändiga fastheten och kontinuiteten i detta arbete uppnås enligt utskottets mening genom åtgärder som är knutna till fastigheterna och inte genom tillfälliga avtal som tecknas med den som äger eller utnyttjar marken i fråga. Mot den bakgrunden yrkar jag avslag på reservation nr 7. Enligt utskottets uppfattning bör regeringen låta utreda frågan om en särskild lagstiftning när det gäller att värna om naturresurserna. I en sådan övergripande naturresurslag bör krav ställas på hushållning och omsorg om naturresurserna. Ett sådant krav framfördes i den socialdemokratiska partimotionen 1921. Majoriteten i jordbruksutskottet ställer sig bakom kraven i det här sammanhanget och framhåller bl.a., att innan en icke förnyelsebar naturresurs tas i anspråk, måste det klarläggas om den kan ersättas i produktionen med annat material. Det gäller att stimulera en övergång från icke förnyelsebara till förnyelsebara naturresurser. I det sammanhanget måste man också pröva möjligheterna till återanvändning. Man bör, innan man sätter i gång en produktionsprocess, klarlägga hur det avfall som blir en följd av produktionen skall tas om hand och återanvändas på nytt. Det finns därför skäl att utreda frågan om behovet av en övergripande lagreglering med vars hjälp kraven på hushållning med och omsorg om naturresurserna kan ställas. Utskottsmajoriteten föreslår ett sådant tillkännagivande till regeringen. I reservation nr 8 anser den borgerliga minoriteten att detta är onödigt och att någon åtgärd från riksdagens sida inte erfordras. Man hänvisar till att ett tidigare motionsyrkande har överlämnats till naturresursoch miljöutred ningen. Den utredningen är nu inne i sitt slutskede. Enligt vad man kunnat ta reda på om dess arbete förefaller huvuddelen av utredningsarbetet utmynna i nya utredningskrav. Det finns därför enligt vår uppfattning inga skäl att avstå från att begära en utredning om den här lagen om naturresurser. I reservation nr 4 kräver folkpartiets utskottsrepresentant — som framhållits här av Börje Stensson — att Stora sjöfallets nationalpark skall upplösas och de inte exploaterade delarna överföras till angränsande nationalparker samt att regeringen skall utreda frågan om inrättande av en nationalpark i Sjaunjaområdet och en nationalpark i Taavavuomaområdet. Jag vill hänvisa till att frågan om förändring av eller inrättande av nya nationalparker och om skötseln av nationalparker löpande handläggs av naturvårdsverket i samarbete med resp. länsstyrelse. Exempel på detta arbete är de förslag som länsstyrelsen i Norrbottens län lagt fram om inrättande av naturreservat i Sjaunjaområdet. Just nu pågår en fjällutredning, som kommer att omfatta en översiktlig plan för naturvård i hela fjällregionen. Denna utredning kommer troligen att bli färdig 1984. På samma sätt pågår f. n. en översyn av reglementena för nationalparkerna. Vidare har naturvårdsverket i år utfärdat nya riktlinjer för hur skötselarbetet bör bedrivas bl.a. i fråga om nationalparker. Jag vill inte ifrågasätta de synpunkter som Börje Stensson anfört beträffande Sjaunjaoch Taavavuomaområdenas betydelse ur naturskyddssynpunkt. Men jag utgår från att de här frågorna följs med uppmärksamhet av naturvårdsverket och regeringen. Någon ytterligare åtgärd från riksdagens sida är därför inte erforderlig, varför jag yrkar avslag på reservation nr 4. I vpk-motionen nr 469 kräver man ett förstärkt legalt skydd mot exploatering av nationalparker, naturvårdsområden och naturreservat samt för nationalparkerna ett grundlagsskydd. Utskottsmajoriteten hänvisar till de bestämmelser som gäller för förordnande om nationalparker och naturreservat och till att avsikten är att de skall bli fast bestående. När det gäller nationalparkerna uttalade riksdagen 1980 på utskottets förslag bl.a. ”att i princip varje ingrepp i en nationalpark strider mot syftet med nationalparkens tillkomst. Mot denna bakgrund vill utskottet starkt understryka vikten av att nationalparkernas områden bevaras intakta för framtiden och att den allra största restriktivitet iakttas när sådana ingrepp av någon angelägen anledning aktualiseras.” Det viktigaste är — som jag upplever det — att skyddet av nationalparkerna förankras i den allmänna opinionen. Riksdagsuttalandet från 1980 bör här vara ett verksamt medel. Att därutöver tillgripa ett grundlagsskydd torde inte påverka de här förhållandena. Herr talman! Jag ber med detta att få yrka avslag på vpk-reservationen nr 5 och i övrigt att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Utskottsmajoritetens talesman Åke Wictorsson sade alldeles nyss att socialdemokraterna motsätter sig en uppmjukning av de allemans rättsliga reglerna. Det är en uppfattning som delas av moderata samlingspartiet. Men vad vi nu talar om är att det aktuella lagförslaget ger tillämpningen av de allmansrättsliga reglerna en annan innebörd än tidigare. Jag ber därför, herr talman, att få upprepa det jag sade i mitt föregående anförande, nämligen att den tidigare tillämpningen — om vilken det dessutom har rått stor enighet — har inneburit att allmänheten kan vandra fritt inom jordbruksområdet under den icke vegetativa delen av året. Med andra ord uttryckt kan allmänheten göra det under sådana omständigheter att man inte åstadkommer skada för jordbruket. Den nu anförda motiveringen till lagförslaget, nämligen att man vill införa tillståndstvång för uppförande av viltstängsel för att bättre kunna reglera att allmänhetens rätt att ströva fritt i naturen inte begränsas, innebär att man helt vänder på kuttingen. De areella näringarnas berättigade intresse av vilthägn i samband med köttproduktion — låt vara att det som sagt gäller ett udda utnyttjande av den här tillgången — måste genom nyordningen med tillståndsgivning vika för allmänhetens rätt att ströva fritt i naturen. Det är detta vi vänder oss emot. Följaktligen, Åke Wictorsson, motsätter vi oss den skärpning som vi anser att detta lagförslag innebär och strävar icke efter någon uppluckring eller uppmjukning av tillämpningen av de allemansrättsliga regler som nu gäller. Den tycker vi är bra, och för den skull vill vi bevara den. Det är möjligen därom vi tvistar.
Herr talman! Åke Wictorsson visade i sitt anförande en stor förståelse för de synpunkter vi framför i vår reservation när det gäller önskemålen om nya nationalparker i Norrbotten. Att vi för fram det här ärendet gång efter gång hänger som jag sade tidigare samman med att det har gått så pass lång tid som nio år sedan jordbruksutskottet i ett enhälligt betänkande belyste behovet av snara åtgärder för att bevara Sjaunjaområdet. Visserligen finns det nu ett förslag om naturreservat, men man har ännu inte ”kommit till skott”. Vi menar att det inte är tillräckligt att inrätta naturreservat i det här området, utan det borde kunna förklaras som nationalpark. Jag vill också upprepa det jag sade i mitt tidigare anförande om Svenska naturskyddsföreningens synpunkter på detta. De sammanfaller med vår uppfattning, nämligen att Sjaunjaområdet och Taavavuoma borde vara lämpliga som nationalparker.
Herr talman! Åke Wictorsson och jag är säkert överens i sak, dvs. att det skall finnas ett starkt skydd för nationalparkerna och de andra institutionerna på det här området. Jag vet också att det har gjorts ett mycket starkt riksdagsuttalande om skydd för nationalparkerna. Men de upprepade ingrepp som har skett genom åren — trots att nationalparkerna skall vara skyddade och trots att naturvårdsområdena och naturreservaten skall vara skyddade — har medfört att vi ändå har velat göra denna framställning. Vi vidhåller det vi framfört i det sammanhanget.
Herr talman! Jag noterar naturligtvis med tillfredsställelse att Arne Andersson i Ljung sluter upp bakom allemansrätten och värdet av att vi slår vakt om den. När det gäller den detaljerade diskussionen om vilthägn hänvisar jag till det inlägg som Håkan Strömberg kommer att göra senare under debatten. Beträffande Börje Stenssons diskussion om Sjaunja och Taavavuoma är det bara att säga att dessa frågor får handläggas i den ordning som gäller för tillkomsten av nationalparker. Man får diskutera inom länsstyrelse och naturvårdsverket och så småningom föra frågan vidare i den mån man anser att det är befogat. Jag vill gärna deklarera en allmänt positiv inställning, som jag menar att vi också har gett uttryck för i utskottsarbetet under de gångna åren när det har gällt frågan om att inrätta nya nationalparker. Det är viktigt att vi slår vakt om de värdefulla områden som vi har i vårt land genom att använda nationalparksinstitutet. Den frågan får vi pröva när den i sinom tid kommer upp. När det gäller Per Israelsson vill jag bara konstatera att vi förvisso är överens i sak i fråga om skyddet av nationalparkerna. Det uttalande av riksdagen som jag hänvisade till kom 1980. Det är därför kanske litet malplacerat att hänvisa till tidigare års beslut om intrång i nationalparkerna. Vi vet att en riksdagsmajoritet har fattat beslut. Jag tror inte att det skulle bli särskilt mycket svårare att fatta ett sådant beslut om man nu skulle ge sig på att grundlagsreglera de här förhållandena. Jag tror att den allmänna opinionen och numera även opinionen i denna kammare är så pass lyhörd för dessa synpunkter att vi inte riskerar de effekter som kanske förekom i ett tidigare skede. Jag upplever riksdagens beslut som en bekräftelse på detta.

Herr talman! Först vill jag säga några ord om den proposition, 1981/82:220, som berör förändringar i naturvårdslagen när det gäller täktverksamhet och vilthägn. Jag yrkar bifall till utskottets skrivning i detta avseende, men jag vill något beröra det särskilda yttrande som Kerstin Andersson och jag har avgivit. I propositionens förslag ligger att det skall ges tillstånd till att sätta upp vilthägn. Men det sägs också att om stora förändringar kommer att inträffa, så kan tillståndet återkallas. Vi utgår från att samhället här tar det ansvar man naturligtvis bör ta i ett sådant här sammanhang för de beslut som fattas. Om återkallandet av tillståndet skulle ske mycket snart, kan det få ganska stora ekonomiska konsekvenser för den enskilde, och samhället bör då också vara med och bära dessa. När det gäller övriga i det här betänkandet behandlade motioner, skall jag börja med frågan om hänsynstagandet till naturvård och kulturminnesvård för jordbruksdriften, som tas uppi ett par motioner. Utskottsmajoriteten har ansett att man behöver ha en lagreglering i det här avseendet. Vi är av en annan åsikt. Vi anser att detta hänsynstagande ingår som ett naturligt led i all verksamhet som syftar till att nyttja natur och naturresurser. Det ansåg också jordbruksministern i den proposition från 1978/79 som berörde nyttjandet och skötseln av jordbruksmark. Vi tycker inte att någonting har förändrats sedan dess. Vi anser alltså inte att det behövs någon lagreglering i det här avseendet. År 1979 tillsattes också en arbetsgrupp, bestående av personer från lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet, som skulle se på de problem som helt naturligt finns i detta avseende; det kan vara litet besvärligt att samordna bedömningar från olika statliga organ. Man kom också fram till att vad som behövs är en bättre samordning när det gäller att besluta i sådana här ärenden, inte nya lagregleringar. Regeringen överväger f. n. också vad man skall göra med anledning av den här rapporten. Förra året hade utskottet dessutom en ganska stark skrivning med anledning av liknande motionsyrkanden. Nu vill den socialdemokratiska majoriteten med stöd av folkpartiet skynda på detta arbete och få till stånd en lagreglering mycket snabbt. Vi tycker att det är fel. Regeringen bör få möjlighet att se på den här saken, och vår åsikt är att det är onödigt att skriva in detta i en lagparagraf. Det sker naturligt i den verksamhet som bedrivs. Det viktiga är att få en ordentlig samordning mellan de myndigheter som berörs. I fortsättningen skall jag beröra reservationerna 6, 7 och 8. Åke Wictorsson har redan förklarat majoritetens syn på dessa frågor. Vi delar inte den synen nu, lika litet som vi gjort det tidigare. Åke Wictorsson sade att när det gäller naturvårdsområden i stället för naturreservat har utvecklingen gått alldeles för sakta. Det är ju inte riktigt på det sättet, därför att naturvårdsområde är en ganska ny företeelse. Vi hade 1978 inte mer än fyra naturvårdsområden, som omfattade 1 300 ha. År 1979 hade vi nio områden med 9 200 ha, 1980 16 områden med 15 000 ha, 1981 20 områden med 23 050 ha och 1982 28 områden med 75 360 ha — alltså i stort sett en tredubbling det senaste året. Det här är en utveckling som inte är särskilt långsam, utan egentligen ganska snabb. Fortsätter utvecklingen på det här viset kan man inte säga att utvecklingen går för sakta. Vi kommer att få ganska många naturvårdsområden framöver. När det gäller syftemålet med naturvårdsområden redogjorde Åke Wictorsson helt riktigt för att sådana kan inrättas när nyttjandet av mark är sådant att markägaren kan tåla det intrång som det gäller. Nu vänder socialdemokraterna på det hela och säger att man, om det hela kommer att fungera utan att naturreservat inrättas, i stället skall inrätta naturvårdsområden. Avsikten med detta är naturligtvis att man vill skjuta på gränsen för vad jordbrukaren och skogsbrukaren skall tåla i form av intrång utan att han får ersättning. Vi är inte med på att man skall göra denna attitydförändring. Vi tycker naturligtvis att naturvårdsområden skall inrättas i de fall där det är riktigt och naturreservat i de fall där det är riktigt. Då bör man kunna följa den ordning som finns i dag. Det talar vi om i reservation 6. I reservation 7 har vi tagit upp förslaget om att man skall kunna teckna avtal. Jag tror att det är ett sätt som mycket väl kan användas och som kan vara bra ur många synpunkter. Det är fråga om goda alternativ som kan leda till att man får fram kombinationer av jordbruksdrift, skogsbruksdrift och miljövård. Det är bra för samhället, därför att det kan leda till en billigare drift än genom naturreservat eller andra sätt att få upprensningar och röjningar gjorda. Det är bra för jordbrukaren, därför att jordbrukarenskogsbrukaren på det sättet kanske får behålla det arbete han behöver. Det är bra för glesbygden, för då kan människorna stanna och bo kvar i glesbygden. Det är väldigt viktigt för alla andra som bor där. Det är också bra för alla dem som skall ut i naturen, för på det sättet kan vi kanske skydda och behålla ett betydligt större attraktivt område än vad vi annars kunde göra. När det gäller en utredning om naturresurserna är utskottets skrivning i många stycken ganska bra. Man talar där om att det är viktigt att hushålla med naturresurserna. Det instämmer jag i. Det är viktigt att ha återvinning liksom också att ta fram alternativa lösningar. Men kravet på utredning i nuvarande situation tycker jag är felaktigt. År 1979 tillsatte regeringen en utredning om naturresurserna och miljön. Utredningen håller, som Åke Wictorsson sade, just på att slutföra sitt arbete och skall bli klar någon gång under hösten. Att redan nu tillsätta en ny utredning som skall arbeta med ungefär samma saker måste vara fel. Vi måste först se på den sittande utredningens förslag och sedan med utgångspunkt i detta möjligen komma fram till förslag och beslut. Det måste vara det snabbaste och riktigaste sättet att arbeta. Jag kan inte tänka mig att socialdemokraterna har intresse av att hålla på att utreda detta i all evighet. Vi kommer på det sättet aldrig fram till några beslut. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 3, 6, 7, 8 och i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill något kommentera Lennart Brunanders synpunkter på hänsynsregler när det gäller jordbruksdriften. Frågan om att i jordbruksdriften ta särskilda hänsyn till naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen har aktualiserats många gånger under senare år. Det har skett såväl i regeringsförslag som i ett flertal motioner. Bland regeringsförslagen kan nämnas proposition 1978 79:33 om skötsel av jordbruksmark. I juni 1979 kom en rapport från bostadsdepartementet, vari behandlades frågan om allmänna hänsynsregler i jordbruksdriften. 1979 uppdrog också folkpartiregeringen åt lantbruksstyrelsen, naturvårdsverket och riksantikvarieämbetet att med lantbruksstyrelsen som samordnare lägga fram förslag om hur naturvård och kulturminnesvård bättre skall kunna beaktas i jordbruket. I denna rapport, som också Lennart Brunander nämnde, föreslås ett antal åtgärder. Som även sades i utskottets betänkande förra gången vi behandlade detta ämne, gick vi ganska långt i ett tillkännagivande. Där står bl.a. att frågan om ändringar i de lagar som berör jordbrukspolitiken, naturvården och kulturminnesvården borde enligt utskottet övervägas då regeringen tog ställning till den rapport som här har nämnts. Att nu hemställa hos regeringen om förslag till hänsynsregler är kanske ganska följdriktigt, eftersom vi säkerligen ändå hamnar i det läget att någon form av regler måste till. De här tre parterna som har varit med i rapportarbetet har kanske inte varit helt eniga, utan motstående intressen har redovisats. På något sätt måste vi väl ändå komma till rätta med detta och få vissa hänsynsregler som, precis som beteckningen anger, skall ta hänsyn till alla parter i detta avseende — jordbruk, kulturminnesvård och allmän naturvård.
Herr talman! Lennart Brunander påstod att det var en snabb utveckling som pågick när det gällde naturvårdsområdena, och han visade att det hade tillkommit 28 naturvårdsområden på sammanlagt 75 000 hektar. Vi hävdar att detta är en alldeles för försiktig utveckling, att den går alldeles för långsamt. Om man jämför med vår sammanlagda areal naturreservat, 800 000 hektar, så visar väl det om något att det är fel proportioner i detta sammanhang mellan naturvårdsområden och naturreservat. Vad vi vill garantera med vårt förslag är ju att man skall få en automatisk prövning av institutet naturvårdsområden innan man går vidare till ett eventuellt naturreservat. Det är inte, Lennart Brunander, något försök att ifrågasätta de ersättningsregler som gäller för naturreservat. Beträffande frågan om skötselavtal som en ersättning för förordnanden enligt naturvårdslagen vill jag bara konstatera att vi inte har någonting emot att man träffar avtal med privata markägare om hur dessa områden skall skötas. Men däremot upplever vi att det aldrig kan bli ett reellt alternativ till förordnande enligt lagen. Det förordnandet bör följa fastigheten och inte en enskild brukare, som när som helst kan upphöra med sin verksamhet. Att naturresursoch miljöutredningen skulle vara klar i höst stämmer ju inte med verkligheten, eftersom utredningen fortsätter in på nästa år. Vår uppfattning är att detta innebär att man försenar det här ärendet genom att avvakta och invänta utredningens resultat. Det är därför som vi begär att nu få förslag till en naturresurslag från regeringens sida.

Herr talman! När det gäller Börje Stenssons inlägg är det ju riktigt att vi har diskuterat detta med skötsel av jordbruksmark och hänsynsregler. Börje Stensson hänvisar här till propositionen om skötsel av jordbruksmark. Men i den propositionen säger jordbruksministern precis detsamma som jag säger: Att ta hänsyn till naturvården och kulturminnesvården ligger naturligt i att man nyttjar naturresurser och mark. Därför behövs ingen ny lagreglering av detta. Samma ställningstagande kommer ju arbetsgruppen till. Man säger att det inte i första hand är lagreglering och lagändringar som behövs, utan förbättrade möjligheter till samordning av de olika ämbetsverkens arbete i dessa frågor. Det faktum att vi förra året gick ganska långt i tillkännagivanden på denna punkt innebär att vi år inte behöver göra det. Vi begärde då att regeringen vid sina överväganden med anledning av arbetsgruppens förslag skulle titta på detta. Jag tycker det är riktigt att regeringen får den möjligheten. Det är regeringen som har rapporten och tillgång till de kunskaper som behövs. Vi har inte det i dag och är därför inte färdiga att fatta beslut. Därför anser jag att vårt ställningstagande är rimligt. Åke Wictorsson säger att utvecklingen av naturvårdsområdena går alldeles för sakta — 800 000 ha mark har avsatts som naturreservat medan 75 000 ha mark är naturvårdsområde. Reservat har vi hållit på att bilda här i landet ganska länge, hur länge vet jag inte. Men med den utvecklingstakt som vi har i dag med en tredubbling från 1981 till 1982 av antalet hektar i naturvårdsområden dröjer det inte så länge förrän vi kommer upp i dessa siffror också när det gäller naturvårdsområdena. Det finns därför ingen anledning att i dag påstå att det går för sakta. Det viktiga är vilket skydd som krävs, om det räcker med att ha naturvårdsområden eller om det skall vara naturreservat. Åke Wictorsson anser att man visst kan ha skötselavtal. Det är bra. Men Åke Wictorsson säger att avtalet inte följer brukningsenheten utan den enskilde brukaren. I så fall kan man ju ta upp förhandlingar med den nye lantbrukaren. Det tar för lång tid, säger Åke Wictorsson, att vänta på den naturresursutredning som f. n. arbetar. Det måste väl ta ännu längre tid att få fram ett resultat om vi tillsätter en ny utredning.
Herr talman!

Vi måste i olika sammanhang ha vissa regler att rätta oss efter. Därför har jag slutit upp bakom den motion som fanns också från folkpartihåll vid detta ärendes behandling.
Herr talman! Menade vi någonting med vad vi sade förra året, då vi bad regeringen att med anledning av rapporten från arbetsgruppen göra vissa överväganden, tycker jag att vi skall låta regeringen göra dem och inte nu tala om vilka överväganden regeringen skall göra.

Herr talman! Det betänkande som föreligger för kammarens avgörande är i första hand föranlett av proposition 1981/82:220 från den förutvarande centeroch folkpartiregeringen. Eftersom vi socialdemokrater till allra största delen ställer oss bakom propositionen och tycker att den är bra, borde ärendet inte ha vållat så stor debatt. Vi skulle ha kunnat enas om att de åtgärder som har föreslagits av den tidigare jordbruksministern är bra för att tillgodose de intressen som finns på detta område. Men här har det underliga inträffat att propositionen och motionerna i frågor som man tidigare har varit överens om har föranlett en hel rad reservationer och två särskilda yttranden från de borgerliga ledamöterna i utskottet. Det tidigare starka uttalandet om samarbete och samförståndsanda har tydligen helt rasat samman i dessa frågor, i varje fall när det gäller naturvården. Vad gäller de övriga reservationerna, som tillkommit med anledning av den socialdemokratiska motionen 1921, kan jag självfallet ha en viss förståelse för de borgerliga intressena och för att man inte har velat ställa sig bakom vårt förslag. Men låt mig, herr talman, innan jag bemöter reservationerna 1, 2 och 3, yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Punkt 1 i betänkandet tar i första hand upp frågan om grustäkter. Det är nödvändigt att vara skonsam mot naturen och inte göra större ingrepp i den än nödvändigt. När det gäller att tillvarata vårt behov av det naturen kan ge oss får inte de kortsiktiga vinstintressena vara avgörande. Det behövs därför kontroll och planering av täktverksamheten. Denna kontroll finns redan i dag. Det är länsstyrelsen som är ansvarig för tillstånd och kontroll av täktverksamheten. Vad som nu föreslås — något som också är nödvändigt — är en bättre regional planering av täkttillstånden. Enligt föreliggande förslag kan man också beträffande kontrollen av täktverksamheten komma överens om att denna kan skötas av kommunen. Det är denna möjlighet som moderaterna i reservation 1 går emot. Som vi ser det måste det vara riktigt att kommunerna tar på sig denna uppgift i de fall de är beredda att göra det. Kommunernas möjlighet att påverka miljövården kan därmed stärkas samtidigt som länsstyrelsernas kontroll kan bli mindre omfattande. Kommunerna får därmed samma kontrollmöjligheter som de redan har på miljövårdens område. Moderaterna villi sin reservation, nr 1, inte vara med om denna förändring utan anser att allt skall vara som det f. n. är. Därför yrkar jag avslag på den reservationen. Det är emellertid viktigt att påpeka att kommunerna i föreliggande förslag inte åläggs att svara för kontrollen. Det är fråga om en frivillig överenskommelse där kommunerna, om de har intresse härför, ges möjlighet att följa upp och utöva sin kontroll av täktverksamheten. I propositionen tas också upp en fråga som blivit alltmer aktuell, nämligen frågan om vilthägn. Under senare år har det blivit allt vanligare att man håller och föder upp vilda djur inom hägnade områden. Hittills har den som haft för avsikt att sätta upp vilthägnader bara behövt anmäla detta till länsstyrelsen. Men om denna verksamhet utökas i alltför stor omfattning kommer den utan tvivel att inkräkta på allemansrätten. Det är nämligen inte fråga om några små markområden, utan det rör sig ofta om områden på flera hundra hektar som allmänheten utestängs från. Därför föreslås nu att den som vill sätta upp ett vilthägn skall söka tillstånd hos länsstyrelsen. Det är helt enkelt nödvändigt att så sker för att få kontroll på verksamheten. Att fritt få vistas ute i naturen är en rätt som har visat sig så värdefull att den med all kraft måste skyddas. Om denna rätt inskränks på grund av att alltför stora markområden inhägnas, framför allt kring våra tätorter, då måste det finnas möjlighet att avslå ansökningar om att inhägna vissa områden. Vi anser att denna möjlighet måste finnas för framtiden. Det betyder dock inte att det blir ett förbud mot att sätta upp inhägnader för vilda djur. Här måste det skapas möjligheter att göra avvägningar mellan allemansrätten och enskilda intressen. De enskilda intressena skall inte alltid få vara avgörande. Därför yrkar jag avslag även på reservation nr 2. Kravet i punkt 4 om hänsynstagande till naturvårdens och kulturminnesvårdens intressen vid jordbruk har vi socialdemokrater fört fram i motioner under senare år. Vi anser det angeläget att på samma sätt som i skogsvårdslagstiftningen införa naturoch kulturminnesvården på jordbrukets område. I den ökade mekanisering och effektivisering som förekommer i jordbruket är det nödvändigt att mera beakta naturvården och kulturminnesvården. Vid tidigare behandling av våra motioner har man skjutit på frågans avgörande, eftersom man har velat avvakta resultatet av de överläggningar som sker mellan naturvårdsverket, riksantikvarieämbetet och lantbruksstyrelsen med lantbruksstyrelsen såsom samordnare. Utan att avvakta remissyttranden beträffande den vid överläggningarna framlagda rapporten har vi redan nu sådant underlag att vi kan införa regler om att hänsyn skall tas i jordbrukslagstiftningen till naturvården och kulturminnesvården. Att, som man gör i reservation nr 3, hänvisa till pågående arbete i dessa frågor liksom man har gjort tidigare löser inte problemen utan gör svårigheterna större. Ju längre vi väntar, ju svårare har vi att slå vakt om naturoch kulturvården i odlingslandskapet. Därför vill jag, herr talman, också avvisa den passivitet som framförs i reservation nr 3.
Herr talman! Håkan Strömberg inledde sitt anförande med ett helt obegripligt konstaterande, nämligen att den föreliggande propositionen har mötts av ”en hel rad” reservationer från de borgerliga partierna. Det finns, Håkan Strömberg, två reservationer med anledning av propositionen och inte ”en hel rad”. De andra reservationerna har framställts med anledning av de 16 motioner som är väckta under den allmänna motionstiden. Jag vill bara göra detta tillrättaläggande för att Håkan Strömbergs anförande skall bli mer begripligt. För att inte ta kammarens tid ytterligare i anspråk beträffande de synpunkter som Håkan Strömberg framförde beträffande vilthägn tycker jag att det meningsutbyte som jag för en stund sedan hade med Åke Wictorsson kan vara tillräckligt. Jag har därför, herr talman, ingenting att tillägga i den delen.
Herr talman! Arne Andersson i Ljung gjorde ett riktigt påpekande, nämligen att propositionen egentligen inte har rönt så stort motstånd i utskottet. Det förekommer bara två reservationer från moderaterna. I övrigt har vi varit överens om propositionens synpunkt att man skall vara aktsam med den viktiga resurs som gruset är. Också när det gäller vilthägn har vi varit överens. Jag tycker att Håkan Strömberg tog litet stora ord i sin mun, när han sade att propositionen har rönt ett väldigt motstånd. Så är inte fallet. När det gäller reservation 3 och hänsynstagandet till naturvården och kulturminnesvården i jordbruksdriften har vi tidigare haft ett meningsutbyte. Jag hänvisar till vad jag då sade. Jag vill nu bara konstatera att Håkan Strömberg och socialdemokraterna i utskottet uppenbarligen har ganska litet förtroende för sin regering. De kan inte vänta på vad regeringen kommer att göra utan vill själva tala om vad den skall göra.
Herr talman! Jag har mitt skrivna anförande framför mig, så jag kan tala om för Arne Andersson i Ljung vad jag sade. Jag talade om ”propositionen och motioner som man tidigare har varit överens om”. Det är en väldig skillnad, Arne Andersson. Till Lennart Brunander vill jag säga att dessa frågor självklart är angelägna för oss. När vi nu har en motion, vars innehåll vi finner angeläget, vill vi givetvis inte avstyrka den. Det är nödvändigt att nu ta tag i dessa frågor. Tidigare har man bara hänskjutit dem. Svårigheterna att beakta naturvården och kulturminnesvården i jordbruket har blivit värre, eftersom man redan har förstört värden som det varit angeläget att få skyddade. Därför är det nödvändigt med en lag, som gör det möjligt att skydda sådana intressen.
Herr talman! Detta klarläggande gjorde Håkan Strömbergs hela inlägg ännu mer obegripligt. Vilka motioner är det vi tidigare har varit överens om? Huvuddelen består ju av socialdemokratiska motioner, som jag utgår från att ni har varit överens om. Hade det nu rått samma majoritetsförhållande i kammaren som när motionerna väcktes, vore den enda skillnaden mellan nu och då att det då hade varit socialdemokraterna som skrivit reservationerna på alla dessa punkter. Nu är det tvärtom, Håkan Strömberg, och det är inte något särskilt märkvärdigt. Jag tycker bara att det bör klaras upp varför det Nr 38 finns reservationer från de borgerliga partierna. Onsdagen den
Herr talman! Håkan Strömberg säger att det inte finns någon anledning att vänta, eftersom det är angelägna frågor man motionerat om och man nu vill genomföra förslagen. Den arbetsgrupp jag tidigare nämnde har faktiskt tittat på vad som behöver göras, och det finns alltså en rapport om det med förslag som regeringen nu ser på. Vi har i vårt arbete i jordbruksutskottet inte satt oss in i denna rapport, men om riksdagen skall fatta ett beslut borde vi ju ha gjort det. Därför tycker jag att det är rimligt och riktigt att regeringen i lugn och ro får titta på den här frågan.
Herr talman! Genom ett förbiseende från min sida vid justeringen av utskottets interna protokoll har ett fel insmugit sig, och det har också kommit med i betänkandet. Felet är att jag angivits som närvarande vid justeringen av just det avsnitt som berörs i reservation 4. Så var faktiskt inte fallet. Och hade jag varit närvarande, så hade jag anslutit mig till Börje Stenssons med nr 4 betecknade reservation. Låt mig när jag har ordet bara säga något om naturvårdsområdena och reservationerna 6 och 7, som rör mom. 7 a och 7 b. Lennart Brunander har så klart gett uttryck för vår uppfattning att jag inte behöver annat än komma med några små kompletteringar till hans anförande. Jag vill då börja med att erinra om att avsikten med naturvårdsområdena, när de en gång i tiden kom till, i första hand var att bevara så pass stora områden av det gamla kulturlandskapet att de verkligen satte sin prägel på omgivningen. Och vad som skapat den landskapsbild som vi är vana att se när vi ger oss ut utanför tätorterna är inte några byråkrater, utan det är den, som det förefaller, från socialdemokratiskt håll så illa tålda enskilda företagsamheten. Det är — och jag har otaliga gånger haft anledning att påpeka den saken i kammaren — genom våra förfäders vidtagna eller underlåtna åtgärder som detta kulturlandskap kommit till, och mångfalden i den bilden har sedan ytterligare utökats genom att olika viljor hos olika markägare har gjort sig gällande. Det finns ett enda sätt att bevara det kulturlandskapet, och det är att hävda det med samma metoder som en gång i tiden har skapat det. Den verkliga sakkunskapen har vi bland dem som äger markerna. Det är hos jordägarna vi skall söka hjälp när det gäller att bevara just det här kulturlandskapet, som genom utvecklingens gång — t.ex. genom att beteskreaturen i så stor utsträckning har försvunnit — tyvärr har blivit oekonomiskt. Därför kan vi inte förstå varför man i första hand skall byråkratisera det hela. Vi villi stället avbyråkratisera vården genom att träffa avtal med markägarna om deras bistånd när det gäller att sköta landskapet. Det är alldeles riktigt som här har sagts från majoritetens sida, att detta redan nu går alldeles utmärkt, men vi menar att det skall vara det primära. Först 3 försöker vi få ett avtal om skötseln tecknat, och om det inte går kan vi sedan ta upp frågan om bildande av naturvårdsområden. Jag ber än en gång, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 6 och

Herr talman! I motion 1981/82:1923 har jag tillsammans med några moderata skånska ledamöter uttalat att lämplig del av de medel för särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet specialdestineras för att få fram lämpliga förordnanden för s.k. CW-områden, inte minst för Klingavälsån. Utskottet avstyrker motionen med hänvisning till att medel för sådant ändamål disponeras av naturvårdsverket under reservationsanslaget Mark för naturvård. Utskottet accepterar alltså inte tanken på en specialdestinering av medel för att på lämpligt sätt skydda våra våtmarksområden. Det är olyckligt, eftersom det är nu som det behövs ett säkerställande av områdena, dvs. reservatbildning med adekvata bestämmelser, samt lämpliga åtgärder för detta. Naturreservatet Klingavälsåns dalgång är av stort värde för naturvården, främst ur ornitologisk synvinkel. Dess rang som CW-område är väl motiverad, i synnerhet om man tar hänsyn till de möjligheter som finns att återoch nyskapa olika fågelbiotoper. Gällande reservatbestämmelser är där emellertid omvittnat otillräckliga. Vad som nu behövs är ett långsiktigt åtgärdsprogram. Ett sådant åtgärdsprogram bör bl.a. syfta till följande: 1. Ingen åkermark på arealer som traditionellt berörs av normala översvämningar i ån eller av översilning; 2. Ingen årensning annat än möjligen manuellt borttagande av vegetation; 3. Höjning av grundvattennivån i och kring Vombs ängar, så att översilningar åter kan bli meningsfulla; 5. Mera betesdjur och långsiktiga garantier för deras närvaro i reservatet. Ett sådant åtgärdsprogram kan komma i konflikt med gällande vattendomar och därför leda till ersättningsanspråk. Slutsatsen måste därför bli att det inte går att skriva en skötselplan som gör det möjligt att uppfylla målsättningen för reservatet utan att den nuvarande resolutionen omarbetas helt, vilket kräver aktiva insatser både från statens naturvårdsverk och från länsstyrelsen. Jag har uppfattat utskottets skrivning i övrigt som positiv till motionens syfte. Utskottet har dock inte velat uttala sig positivt i själva anslagsfrågan, därför att den anses tillhöra statens naturvårdsverks ansvarsområde. Herr talman! Låt mig därför till slut uttala den förhoppningen att de anslagsgivande myndigheterna måtte behandla denna viktiga fråga i positiv anda i det kommande budgetarbetet, för att äntligen uppfylla den internationella våtmarkskonvention Sverige har varit med om att underteckna och därmed göra det möjligt att säkerställa våtmarksområden och då speciellt Klingavälsåns dalgång.

Herr talman! I det betänkande från näringsutskottet som kammaren nu behandlar har utskottet tillstyrkt ett förslag till ny lotterilag samt riktlinjer för organisation och tillsyn på lotteriområdet. Förslaget är framlagt av den dåvarande handelsministern Björn Molin. Lagförslaget bygger i väsentliga delar på bestämmelserna i den nu gällande lotteriförordningen från 1939. Bl. a. föreslås i propositionen att lokala ideella föreningar inte längre skall behöva söka tillstånd för varje särskilt lotteri med mindre insatser och mindre vinster. Denna förenkling är bra. Ett villkor för dessa s.k. frisektorslotterier är emellertid att insatsernas sammanlagda belopp under en tolvmånadersperiod uppgår till högst 50 000 kr. Utskottet noterar att inrättandet av en frisektor har motiverats bl.a. med att förekomsten av en sådan sektor skulle innebära en avlastning för tillståndsmyndigheterna. Denna effekt — fortsätter utskottet — skulle emellertid enligt utskottets mening knappast kunna uppnås om omsättningsgränsen sätts så lågt som lotteriutredningen har föreslagit, dvs. 20000 kr. Det är, herr talman, mot den här bakgrunden förvånande att utskottsmajoriteten inte har accepterat propositionens förslag på denna punkt, utan sätter gränsen vid 30000 kr. Men samtidigt kostar man på sig att i betänkandet göra det erkännandet att denna ändring kan leda till merarbete för länsstyrelserna. Utskottsmajoriteten skriver: ”I vad mån dessa resurser kan behöva förstärkas är enligt utskottets mening svårbedömbart.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 Den föreslagna beloppsgränsen, som utskottsmajoriteten vill ha, torde ändå få justeras uppåt med tanke på den inflation vi kan vänta 1983 och följande år till följd av socialdemokraternas ekonomiska politik. Utskottsmajoriteten påstår att en högre beloppsgräns skulle medföra risk för övermättnad på lotterimarknaden. Från reservanternas sida vill vi framhålla att det i första hand får ankomma på lotterianordnarna att bedöma marknadsförutsättningarna. Det står dessa fritt att anordna frisektorslotterier till ett lägre sammanlagt belopp än 50 000 kr. per år. Vi reservanter anser att propositionens förslag är väl avvägt. Den nuvarande omsättningsgränsen för lotterier enligt gällande lotteriförordning har varit oförändrad sedan 1971. I propositionen föreslås bl.a. att s.k. kedjebrevsspel och andelsspel med penningvinster förbjuds. I den i propositionen föreslagna lagtexten används benämningen ”kedjebrevsspel och liknande spel”. Under utskottsbehandlingen har vi från moderat håll framfört kritiska synpunkter på denna del av propositionsförslaget. I likhet med förslagsställaren anser vi kritiken mot förekommande inslag av dylika spel i viss mån berättigad. Däremot kan vi inte utan vidare inse det meningsfulla med att lagstiftaren skall agera på det sätt som föreslås i propositionen. Den angivna påföljden vid brott mot förbudet finner vi också väl drastisk. Frågan gäller hur långt förbudslagstiftningen skall få breda ut sig. Var skall gränsdragningen slutligen göras mellan det personliga ansvarstagandet, understött av en positiv opinionsbildning å ena sidan, och politisk styrning och myndighetsreglering å andra sidan? Konsekvenserna av detta bör noga beaktas innan nya förbud införs som i allmänhetens ögon kan uppfattas som mindre genomtänkta. I detta fall synes — med hänsyn till de i propositionen vaga uttryckssätten — risk för osäkerhet rörande tillämpningsområdets omfattning kunna uppstå. Även om vi i och för sig inte har anledning att på något sätt uttala något positivt om dessa spelformer, finner vi likväl inga skäl för att underskatta medborgarnas möjlighet att själva bedöma hur man bör handla. Vi är också övertygade om att en positiv normbildning, grundad på god fostran i hem och skola, liksom en fortgående seriös opinionsbildning i våra massmedia, kan göra mer i förebyggande syfte än vad lagstiftaren någonsin kan åstadkomma genom en oprecist formulerad förbudslagstiftning mot enskilda företeelser. Förbudslagstiftning kan åstadkomma ett ändrat beteende men knappast någon attitydförändring. Erfarenheter från tidigare förbudslagstiftning är härvidlag entydiga. Vi har således, som också redovisats i betänkandet, under ärendets gång framfört synpunkter av motsvarande innebörd och ifrågasatt om en förbudslagstiftning är rätt sätt att angripa dessa spelformer. Med anledning av påpekandet från den moderata gruppen anför utskottet: ”Ett annat sätt kunde vara att man genom seriös opinionsbildning bl.a. i massmedia och i hemmen rycker undan grunden för kedjebrevsspelen som företeelse.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

Herr talman! Sten Svensson har angett några motiv för den aktuella reservationen, och jag skall bara komplettera med några synpunkter. Den proposition, undertecknad av handelsministern i den dåvarande regeringen Björn Molin, om ny lotterilag som behandlas i detta betänkande harinte vållat någon större oenighet i utskottet. Den nya lagen är i stora delar ett fastställande av den praxis som har utbildats när det gäller t.ex. tillståndsgivning. En av grundtankarna har varit att undvika onödig byråkrati för föreningarna och göra det lättare och mindre resurskrävande för myndigheterna. Man slopar t.ex. anmälningsskyldigheten för sådana mindre lotterier som anordnas i samband med tillställningar för välgörande ändamål. Den enda reservationen i betänkandet har anknytning till just denna anti-krångelsträvan, och därför är den ingalunda oväsentlig. Enlotteriutredning har föreslagit att det skall inrättas en s.k. fri sektor för lokala ideella föreningar, som utan anmälan eller tillstånd skall få ordna sina vanliga varulotterier upp till en fastlagd omsättning per år. Utredningen föreslog beloppet 20 000 kr. Propositionen tar fasta på systemet med en frisektor, men föreslår ett högre belopp, 50 000 kr. Utskottsmajoriteten har accepterat att 20 000 kr. är en för låg summa men har stannat vid beloppet 30 000 kr. i årsomsättning. Om man skall kunna uppnå den avlastning av tillståndsmyndigheten som man eftersträvar, kan enligt min uppfattning summan inte sättas lägre än 50 000 kr. i omsättning per år. De lotterier som kommer att ingå i den här gruppen får i dag ha en omsättning på 30 000 kr. med tillstånd — ett tillstånd som praktiskt taget aldrig vägras. Väldigt många lokala föreningar har en lotteriomsättning i storleksordningen just kring 30 000-50 000 kr. Därför är den här summan enligt min uppfattning väl avvägd. Farhågorna för att detta skulle innebära en övermättnad på lotterimarknaden är svåra att förstå, eftersom 50 000 kr. är en maximigräns och det naturligtvis står föreningarna fritt att välja en lägre lotteriomsättning. Precis som nu kommer föreningarnas intresse för lotterier och den lokala marknaden att avgöra omsättningens storlek. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Resonemanget om att föreningar inte är betjänta av ett så högt belopp som 50 000 kr. per år kan inte vara ett motiv för att beloppet skall sänkas, eftersom det fortfarande står föreningarna helt fritt att ha en mindre lotteriverksamhet. Det är alltså vanligt att föreningar har lotterier som ger en omsättning på 30 000-40 000 kr. Om man väljer det lägre beloppet skulle det alltså inte innebära någon minskad byråkrati, vilket ju var avsikten. Likadant förhåller det sig när det gäller resonemanget om att förslaget skulle innebära att man i större utsträckning kommer att använda sig av företag när det gäller att anordna lotterier. Det är alltså föreningarna själva som bestämmer storleken på beloppet. Det råder således full frihet att ha en lägre omsättning. Det måste inte vara 50 000 kr. per år. Dessutom finns det säkert föreningar som hellre vill utnyttja sina ideella resurser för den egentliga verksamheten, med ungdomar t.ex. Därför överlåter de lotteriadministrationen till företag. Jag tror att föreningarna själva kan avgöra den saken utan några pekpinnar. Det finns skäl, herr talman, att uppmärksamma en sak till när det gäller omfattningen av frisektorslotterierna, nämligen att värdet av varje insats begränsas genom det här förslaget till 2 kr. och att högsta vinsten inte får överstiga 500 kr. Det innebär alltså att dessa lotterier inte utgör något direkt konkurrenshot mot de vanliga större tillståndslotterierna. Det är riktigt, Sture Thun, att det finns några remissinstanser, huvudsakligen länsstyrelserna, som vill hålla nere beloppsgränsen. Men jag tror att deras farhågor i detta avseende är överdrivna. Framför allt har de inte med aspekten att minska krångel och byråkrati. Dessutom innebär förslaget att föreningar som anordnar lotterier skall ha ett generellt tillstånd från polismyndigheten — det råder alltså ingalunda full frihet på det här området. Det betyder att det finns en form av garanti för att systemet inte missbrukas.

Herr talman! Det förslag till en ny lotterilagstiftning som nu ligger på riksdagens bord har föregåtts av ett långt utredningsarbete. Lotteriutredningen tillsattes 1972 och avslutade sitt arbete 1979. Det är alltså på tiden att ett beslut fattas, och det är tillfredsställande att den nya lotterilagen nu tycks kunna antas av riksdagen i stor enighet. Ett stort antal olika regleringar kring lotteriverksamheten kommer härigenom att samlas till en lotterilag. Samtidigt har denna lagreglering getts en mera tidsenlig utformning. Jag noterar med tillfredsställelse att näringsutskottet anser att den föreslagna lagen väl fyller de krav som kan ställas på en modern reglering av lotteriverksamheten. Förutom att modernisera lagstiftningen har syftet varit att på olika sätt förenkla regleringen på det här området. Därför föreslås ens.k. frisektor för mindre, lokala lotterier. Denna fria sektor innebär att den som en gång erhållit tillstånd att anordna lotterier inom vissa ramar skall få anordna lotterier utan att behöva tillstånd för varje enskilt lotteri. De av mig föreslagna gränsvärdena var dels en högsta insats, dvs. ett lottpris, på 2 kr., dels ett högsta värde på vinsten på 500 kr., dels en högsta total årlig omsättning på 50 000 kr. Med det systemet skulle tillståndsmyndigheterna avlastas ett stort antal små lotterier. Som har sagts här tidigare har emellertid socialdemokraterna inte heller på detta område kunnat hålla sin regleringsiver i styr. Man har i utskottet föreslagit — och fått majoritet för— en begränsning av denna fria sektor genom att sätta den högsta tillåtna omsättningen till bara 30 000 kr. Och med den takt som inflationen nu — bl.a. på grund av regeringens åtgärder — slår in på medför naturligtvis det förslaget från utskottet att bara mycket små lotterier kommer in i den fria sektorn. En del av den avreglering som propositionen syftade till uteblir därmed. Ett huvudmotiv för en lagstiftning på det här området är att med lagstiftningens hjälp säkerställa att behållningen av lotterier tjänar ideella och allmännyttiga ändamål. Det är därför som vi över huvud taget behöver ett tillståndsförfarande — annars kunde vem som helst få ordna lotterier som uppfyllde vissa krav på samband mellan insatser och vinstutdelning. I propositionen föreslås nu en viss vidgning av anordnarkretsen. Föreningar som främjar allmännyttiga ändamål utom landet bör också inkluderas i anordnarkretsen, och i propositionen nämner jag särskilt föreningar som har till syfte att hjälpa politiska fångar i utlandet. Däri inryms självfallet Amnesty International. Vidgningen av anordnarkretsen bör också göra det möjligt för FN-föreningarna att få lotteritillstånd. Med dessa förändringar av anordnarkretsen har två önskemål som tidigare framförts här i riksdagen tillgodosetts. Vidgningen av anordnarkretsen får också betydelse för exempelvis korporationsidrottsföreningar och Hem och skola-föreningar. Herr talman! Propositionen innehåller även förslag till ändringar av straffsatserna i fråga om olovligt spel och dessutom förslag till vissa skärpningar av skatten på spel eller spelvinster. Samtidigt föreslås en höjd gräns för skattefrihet för vinst i tombolalotterier. När det först gäller förslaget till ändring av brottsbalken innebär det dels en utvidgning av dobbleriparagrafen, dels en skärpning av maximistraffet för dobbleri. Dessa ändringar innebär något förbättrade möjligheter att beivra illegalt spel, men jag är väl medveten om att de bara är marginella och att de måste kompletteras med andra åtgärder, som bl.a. har att göra med polisens möjligheter att spåra upp och beivra olagligt spel. Den nya regeringen, som ju säger sig vilja ingripa med kraft mot ekonomisk brottslighet, har här möjlighet att göra ytterligare insatser, På skattesidan föreslås först och främst att stämpelskatten skall avskaffas, samtidigt som man behåller lotterivinstskatten på vinster som är värda mer än 500 kr. Därutöver föreslås vissa skatteskärpningar i fråga om bingo och roulett. De föreslagna skattehöjningarna har på något håll föranlett oro, som jag dock tror är obefogad. Från spelarrangörernas sida hävdas att den nya roulettskatten hårt drabbar dem som har flera roulettbord. Det är riktigt, men det är naturligtvis också avsikten. Avsikten var att göra en differentiering av skatten med hänsyn till den avkastning man har från spelställen med ett spelbord resp. spelställen med flera. I de fall där man har endast ett spelbord stiger skatten bara med 1 000 kr. per månad. Den nya lagstiftningen ger dessutom möjlighet för spelarrangörerna att införa en högsta insats på 2 kr. vid roulettspel. För bingospel stannar höjningen vid 0,5 96 av spelomsättningen. Jag kan inte tro att detta kan menligt påverka t.ex. idrottsföreningarnas möjligheter att anordna bingospel. Bakom både den nya lotterilagstiftningen och de ändrade skattereglerna på det här området ligger ett allmänt synsätt på spel och lotterier som en i sig legitim verksamhet. Men samtidigt måste samhället ha en viss kontroll över verksamheten för att hindra icke önskvärda sociala effekter eller andra skadeverkningar. Jag kan i det sammanhanget påminna om det beslut som riksdagen fattade i våras om vidgade kontrollmöjligheter när det gäller flipperspel. Självfallet finns dessutom ett fiskalt intresse med i bilden genom att man med de föreslagna skattesatserna kan öka statens inkomster. Jag tror att beskattningen av spelverksamheten med de här föreslagna ändringarna är ganska väl avvägd. Låt mig, herr talman, också något beröra det som Sten Svensson sade. Jag vet att det kommer att framföras ett yrkande som knyter an till förslaget om att förbjuda kedjebrevsspel. Jag tror att man från samhällets sida alltid måste göra en avvägning mellan vad man å ena sidan anser vara ett legitimt spel och vad man å andra sidan anser vara för allmänheten skadliga spelformer. Vi har då gjort den bedömningen, att till den senare kategorin hör kedjebrevsspel. Sten Svensson invände att man i den föreslagna lagen använt uttrycket ”kedjebrevsspel eller liknande spel”. Han var orolig för att detta skulle leda till att man lät förbudet på ett godtyckligt sätt bli utsträckt. Jag tror att man skall ha klart för sig att den här skrivningen ingalunda är avsiktligt vag eller otydlig. Här har vi att göra med en betydande uppfinningsrikedom bland spelarrangörerna, och om vi inte hade den här formuleringen skulle man snabbt ersätta kedjebrevsspel med någonting som mycket liknar detta spel, men som har en något annan benämning. Om man nu vill gå in med ett förbud mot den här enligt min mening icke önskvärda typen av spel måste man i lagstiftningen ha just formuleringen ”kedjebrevsspel eller liknande spel”. Häri ligger förvisso inte från min sida, och jag tror inte heller från utskottets sida, någon önskan att spä på med förbud i vårt samhälle. Jag tror att det är riktigt att man är restriktiv med förbud och att det också gäller spelverksamheten. Men man kan alltså inte utesluta en reglering från samhällets sida, som just när det gäller kedjebrevsspelen bör ta formen av ett förbud.
Herr talman! Jag vidhåller att det är en olycklig formulering och att det blir en oprecis lagstiftning, som kommer att vålla svårigheter vid tillämpningen. Om lagen träder i kraft är jag övertygad om att den fortsatta utvecklingen kommer att visa att den bedömning jag gjorde i mitt anförande var mera verklighetstrogen än den Björn Molin gav uttryck för.
Herr talman! Jag skall erkänna att jag inte är expert på just kedjebrevsspel, och det är möjligt att Sten Svensson därför har en mera verklighetstrogen bild. Det får han väl i så fall närmare utveckla för kammarens ledamöter. Vad jag sade var att om man vill införa ett förbud mot den här typen av spel, så blir det förbudet inte verkningsfullt om man i lagtexten bara skriver ”kedjebrevsspel”. Man måste i lagtexten skriva ”kedjebrevsspel eller liknande spel”. Spelarrangörerna har en betydande påhittighet på detta område och skulle, om man inte formulerade lagtexten på det här viset, mycket snabbt komma att gå förbi förbudet. Om man verkligen vill ha ett förbud och om man vill att det skall stå sig, måste man ha den här typen av text.
Herr talman! Det är riktigt att de som vill gå runt den här typen av restriktioner och regler ligger väldigt långt före lagstiftaren och är mycket uppfinningsrika. Vad jag åsyftade var att jag följt tidigare förbudslagstiftning och funnit att det förekommer att man på olika sätt går runt lagstiftningen. Det visar den erfarenhet vi kan fall tillbaka på. Med den utgångspunkten har jag gjort en prognos för framtiden, och jag tror, herr talman, att det blir likadant även i det här fallet.

Herr talman! Under utövandet av sin lagstiftande makt måste riksdagen självfallet alltid ytterst noga väga fördelarna med eller rent av nödvändigheten av nya förbud mot nackdelarna av begränsningen av människors eget ansvarstagande och en inskränkning i den enskildes rörelsefrihet. Ett absolut krav på en lagstiftning måste givetvis också vara att den inte inbjuder till feltolkningar. Det nya förbud det här är fråga om gäller ju ”kedjebrevsspel och liknande spel”. En sådan lagtext bäddar för svårigheter för de kontrollerande myndigheterna, som har att avväga de områden inom vilka lagen skall tillämpas. Lagstiftningen blir ju inte bättre av att det här i debatten har förts fram att lagtexten med avsikt måste vara vag, därför det annars är så lätt att kringgå den. Jag delar helt de synpunkter som här har framförts av Sten Svensson både beträffande kritiken mot spelformen som sådan — som sannerligen inte är någonting att plädera för — och när det gäller synpunkten att nyttan av ytterligare förbud inte uppväger de negativa verkningarna. Jag stöder f. ö. de synpunkter som framförts i reservationen. Beklagligtvis finns det ingen motion på vilken Sten Svensson kunde hänga upp ett yrkande om avslag på den del av propositionen som handlar om förbud mot ”kedjebrevsspel och liknande spel”. För att kammaren ändå skall ha möjlighet att ta ställning i den här frågan har jag framställt ett yrkande som finns tillgängligt på ledamöternas bänkar. Jag yrkar således under mom. 2 att riksdagen
Onsdagen den Herr talman! Om Knut Wachtmeister lyssnade på mig, observerade han 1 december 1982 Säkert att jag inte sade att den här lagtexten avsiktligt var vag. Jag sade att den inte var vag. Det var Sten Svensson som uppfattade den som vag. Jag sade att den avsiktligt måste ges den utformningen, om den skall nå avsett länningslagen m.m. Herr talman! Jag yrkar avslag på Knut Wachtmeisters yrkande. Överläggningen var härmed avslutad. Näringsutskottets betänkande 7 Mom. 2

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna är starkt kritiskt till utlänningslagen. Vi har under en följd av år i motioner och på annat sätt föreslagit förändringar som vi anser är befogade och nödvändiga. Vår kritik riktar sig mot dels lagstiftningens utformning, dels dess praktiska tillämpning. Vi menar att det ofta finns en mycket stor skillnad mellan å ena sidan lagens utformning och å andra sidan dess tillämpning. I Vi har flerfaldiga gånger konstaterat att den praktiska tillämpningen av | lagen av olika myndigheter kännetecknas av en restriktivitet som inte motsvaras av lagstiftningen. Den kännetecknas av en restriktivitet som tar hänsyn till helt andra faktorer än lagens uttryckta och objektiva tillämpning. Den motsvarar inte den allmänna rättsuppfattningen i landet och skapar en känsla av otrygghet och osäkerhet hos många invandrare. Vi menar dessutom att lagens utformning dels lämnar utrymme för olika tolkningar, dels kännetecknas av en restriktivitet som inte är befogad. Borttagandet av återbrytningsrätten beträffande regeringens utvisningsbeslut har visat sig få mycket negativa följder. Vi anser att dess återinförande är en större garanti för rättssäkerhet. Det är av avgörande betydelse för flyktingars skydd i en utvisningssituation att det omedelbart föreligger rätt till juridiskt biträde. Det är en svår brist att detta inte innefattas av lagen. Man har här försummat att på ett reellt sätt kraftigt förstärka skyddet för flyktingar mot felaktiga avvisningar beslutade av polisen. Denna brist blir så mycket mer förödande för flyktingars rättssäkerhet som polisens anmälningsskyldighet till invandrarverket bortfaller om utlänningar avger nöjdförklaringar. Här föreligger oerhörda risker att flyktingar i en pressande avvisningssituation och utan juridisk hjälp felaktigt undertecknar en nöjdförklaring. Vpk har den bestämda uppfattningen att det visumtvång som tillämpas för alla turkiska medborgares inresa till Sverige är en starkt diskriminerande åtgärd. Den har tillkommit för att förhindra en massiv och okontrollerad invandring av assyrier/syrianer i landet. Men nu existerar inte den risken längre i och med att invandringen av assyrier/syrianer har avtagit och nästan helt upphört. I stället blir det så att det fortsatta visumtvånget gör det svårare för personer från Turkiet att söka politisk asyl i Sverige. Därför bör detta tvång helt avskaffas. Bestämmelserna som reglerar familjeanknytning mellan en utlänning och en person med uppehållstillstånd i Sverige är alldeles för restriktiva och utlänningsfientliga och bör ses över. De medför i praktiken oöverstigliga hinder mot äktenskap eller samboende mellan svenskar och utlänningar i Sverige. De innebär en inskränkning i svenska medborgares rätt att ingå äktenskap med en utlänning. Herr talman! Det var de punkter på vilka vårt parti reserverar sig i det betänkande som behandlas. Dessutom skall jag kommentera en motion, nr 1982/83:4, som också behandlas i betänkandet. Genéevekonventionen säger att som flykting skall räknas var och en som med rätta fruktar att bli förföljd på grund av sin ras, religion, nationalitet, socialgrupp eller sina politiska åsikter. Vi är medvetna om att kvinnor i många länder förföljs på grund av sitt kön. dödas. Med hänsyn till det anser vårt parti att även ordet ”kön” bör ingå i Genåvekonventionens uppräkning av orsaker till förföljelse. För att få en ändring till stånd i texten krävs att förslag kommer från ett lands regering. I flera europeiska länder har frågan aktualiserats tack vare olika aktionsgrupper. Längst har man kommit i Schweiz, varifrån FN och dess avdelning för mänskliga rättigheter kontaktats. Nu har vårt parti inte ansett det nödvändigt att reservera sig i den frågan, men vi förbehåller oss rätten att följa frågans utveckling i framtiden och att återkomma till den. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Riksdagen har i dag på sitt bord förslag till vissa ändringar av den relativt nya utlänningslagen och vissa andra därmed sammanhängande frågor. När riksdagen för knappt tre år sedan fastställde den nu gällande utlänningslagen skedde det i vetskap om att utlänningslagskommittén fortsatte sitt arbete med vissa frågor. I dag har vi att ta ställning till proposition 1981/82:146 och en rad motioner som har samband med propositionen. Verkställigheten av domstolarnas beslut föreslås överflyttad från länsstyrelsen till polismyndigheterna, vilka redan svarar för verkställigheten för övriga utvisningsbeslut. Möjligheterna att överklaga statens invandrarverks beslut i verkställighetsärenden ökas. Besvärsrätten i fråga om beslut om förvar enligt utlänningslagen reformeras. Kringgående av den reglerade invandringen i form av illegal anställning medför allvarliga nackdelar för den enskilde utlänningen, för andra seriösa arbetsgivare och även för samhället. Nu föreslås att den som anställer en utlänning utan föreskrivet arbetstillstånd åläggs att till staten utge en särskild avgift. Vid sidan av denna avgift kan han också dömas till böter eller fängelse. I flera motioner tas situationen upp för de kvinnor som beviljats uppehållstillstånd efter ingånget äktenskap och som efter skilsmässa riskerar att bli utvisade. Frågan behandlas f.n. inom den invandrarpolitiska kommittén, och redan nu kan noteras att en annan och mjukare praxis tillämpas i dessa situationer. Utskottet tillstyrker också propositionens förslag att förhandling i terroristärenden regelmässigt skall ske vid Stockholms tingsrätt. Herr talman! Jag vill också med några ord beröra de fyra vpkreservationerna i detta betänkande. I reservation nr 1 hemställs att regeringens rätt att återbryta avlägsnandebeslut bör återinföras. Reservanterna framhåller att polisen ibland gör politiska bedömningar av politiska verkställighetshinder och vägrar överlämna ärendet till invandrarverket. Utlänningslagskommittén, föredragande statsrådet, flera remissinstanser och utskottet har prövat frågan om politiska verkställighetshinder vid beslut om utvisningsärenden mycket ingående. Syftet har varit att förbättra rättssäkerheten och ge klarare regler till den handläggande myndigheten. Föredragande statsrådet säger i propositionen: ”Det kan enligt min mening inte nog understrykas att verkställighetsmyndigheten måste vara lyhörd för varje påstående av utlänningen, som kan innefatta en invändning om politiskt verkställighetshinder och som därför skall prövas av SIV. Är det på minsta sätt tveksamt om påståendet kan ha fog för sig eller om det tidigare har prövats, skall ärendet enligt gällande regler överlämnas till verket.” Utskottet har också velat understryka detta. Likaså erinrar utskottet om de åtgärder som planeras i form av utbildning och riktlinjer för den berörda polispersonalen. Frågan skall naturligtvis följas upp av invandrarpolitiska kommittén. Rätten till juridiskt biträde för flyktingar i en avvisningssituation tas upp i reservation nr 2. Reservanternas krav på omedelbar rätt till juridiskt biträde i avvisningssituation har avvisats, eftersom polismyndighetens rätt att besluta om avvisning är begränsad till helt klara fall. Om utlänningen åberopar politiska skäl och vill ha asyl och polismyndigheten bedömer de åberopade politiska skälen som uppenbart oriktiga, är polismyndigheten skyldig att anmäla sitt beslut till invandrarverket. Verket beslutar om det skall överta ärendet. Om så sker förfaller polismyndighetens avvisningsbeslut, och då kan offentligt biträde förordnas. Avvisningsbeslut får inte verkställas, innan invandrarverket har beslutat om det skall överta ärendet. Utskottet har inte funnit anledning att ändra sin ståndpunkt i denna fråga, som prövats några gånger av kammaren. Hans Göran Franck belyser denna fråga ytterligare senare under dagens debatt. Reservation nr 3 tar upp avskaffande av s.k. nöjdförklaring i samband med avvisningsbeslut. Utskottet har inte den här gången heller funnit någon anledning till ändrad ståndpunkt jämfört med frågans tidigare behandling. Utskottet har i sin bedömning som utgångspunkt att polisen måste iaktta sin skyldighet att lämna en korrekt information till utlänningen om vad en nöjdförklaring av ett avvisningsbeslut innebär. Vid nöjdförklaring inför en polismyndighet och i vissa andra fall sker detta i närvaro av vittne. I fråga om visumtvång för turkiska medborgare vill jag hänvisa till internationell praxis. Visumtvånget är oftast ömsesidigt mellan två länder. Undantag förekommer, t.ex. länder som kräver inresevisum av alla utlänningar. Enligt vad utskottet har inhämtat är det f. n. inte aktuellt med slopande av visum mellan Sverige och Turkiet. Massmedias inflytande på beslut i utlänningsärenden har enligt utskottet överskattats av reservanten. Kortare väntetider, ytterligare förbättringar av utlänningslagstiftningen och generös flyktingpolitik blir förhoppningsvis resultatet av invandrarpolitiska kommitténs arbete. Herr talman! I en tid då egoismen har funnit grogrund kan vi ändå känna framtidstro så länge människor ställer upp för varandra. Många gör det i ideella och humanitära organisationer, insamlingar, demonstrationer osv. Men det viktigaste är att vi får människor att ställa upp för varandra i vardagssituationer, när vi inte upplever något dramatiskt hot. Helt enkelt: mer av solidaritet i den gråa vardagen. Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i arbetmarknadsutskottets betänkande nr 1982/83:3 och avslag på de fyra reservationer som har fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag tänker bara kommentera en del av utskottsbetänkandets svar på våra motioner som jag anser vara väsentlig i sammanhanget. I vår motion belyser vi den skillnad som vi anser finnas mellan lagens utformning och dess praktiska tillämpning och skriver: ”Gång på gång tvingas regeringen ompröva tidigare fattade beslut om avvisning, efter det att fallen har kommit till allmänhetens kännedom med hjälp av massmedia. Det är ett förhållande som vittnar om att den allmänna rättsuppfattningen inte sammanfaller med vare sig utlänningslagstiftningen eller — och framför allt — med den praxis som tillämpas i dag på det här området. Man kan dra slutsatsen att flyktingansökningarnas rättvisa och allsidiga behandling är avhängig av den uppmärksamhet som massmedia kan väcka.

Herr talman! Jag skall avstå från att gå in i den debatt som förts mellan utskottets företrädare och den kommunistiske reservanten och ta upp ett par andra saker. Arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 3 rör flera viktiga frågor i vår utlänningslagstiftning, bl.a. frågan om påföljden vid förhindrande av verkställigheten av ett beslut om avlägsnande; detta är som bekant icke helt ovanligt. Utlänningslagskommittén behandlade på sin tid frågan om kriminalisering av åtgärder som syftar till att förhindra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Kommittén sade bl.a. att det är ofrånkomligt att åtskilliga utlänningar måste skickas tillbaka till sitt hemland trots att förhållandena där materiellt och politiskt är besvärliga. Detta är nödvändigt, om vi inte skall göra avsteg från vår höga ambitionsnivå när det gäller att ge invandrare med svenskar jämförbara villkor. Kommitténs slutsats blev, även om den framhöll att skäl kunde tala däremot, att samhället bör ingripa med straffsanktioner mot åtgärder som avser att förhindra verkställigheten av ett avlägsnandebeslut. Undantag, menade man, skulle dock göras för nära anhörig, och det anser jag för min del också vara rimligt. I proposition 1981 82:2412 yrkade Gunnel Liljegren och jag att kommittéförslaget skulle följas. Samma ståndpunkt har jag också hävdat när frågan behandlades i invandrarverkets styrelse. Arbetsmarknadsutskottet behandlar nu motionen mycket välvilligt, men föreslår att motionsyrkandet skall avslås. Utskottet konstaterar dock att det finns anledning att ”med tanke på den möjliga framtida utvecklingen överväga lämpliga åtgärder som syftar till att denna form av verksamhet upphör”, dvs. att gömma personer för att förhindra att ett eventuellt avvisningsbeslut verkställs. Herr talman! Det var precis den slutsats som vi motionärer drog och som gjorde att den här motionen väcktes. Det är bara litet märkligt att inte utskottet drar konsekvenserna av sitt eget ställningstagande. Det ger naturligtvis oss anledning att återkomma. Jag vill för att understryka detta helt kort också citera några rader av vad utlänningslagskommittén sade i sitt betänkande: ”Om en stat i längden tolererar att regeringens och behöriga myndigheters lagakraftvunna beslut i utlänningsärenden undandras verkställighet på grund av åtgärder från allmänhetens sida, verkar detta av naturliga skäl demoraliserande på bl.a. dem som har att fatta eller verkställa besluten. Underlåtenheten att beivra ett sådant handlingssätt skapar vidare intrycket, att samhället inte menar allvar med besluten. Dessa förhållanden kan i längden leda till förakt för myndigheternas verksamhet, och i detta fall, för samhällets invandringspolitik.” Herr talman! Det är beklagligt att utskottet inte tagit fasta på detta uttalande av utlänningslagskommittén. Det ger oss motionärer anledning att återkomma inom kort.

Herr talman! När förslaget till ny utlänningslag behandlades av riksdagen våren 1980 återstod vissa frågor att utreda. Utlänningslagskommittén fortsatte sitt arbete, och den proposition vi nu behandlar bygger i huvudsak på kommitténs slutbetänkande och tar upp ett begränsat antal frågor som rör verkställighet av avvisningsoch utvisningsbeslut, förvarstagande, straff och ansvarsbestämmelser. Dessutom föreslår regeringen vissa ändringar i handläggningen av terroristärenden. Propositionen lämnades till riksdagen redan i våras och är alltså undertecknad av förra regeringen och dess invandrarminister Karin Andersson, som emellertid på grund av uppdrag i FN-delegationen i New York är förhindrad att delta i debatten i dag. Det råder stor enighet i utskottet om propositionen. T aktuellt betänkande behandlas också ett stort antal motioner, och jag vill beröra några av dem. Frågan om förvarstagande av utlänningar har ofta varit föremål för debatt. I propositionen understryks att förvarstagande enligt utlänningslagen skall tillämpas restriktivt och inte tillgripas om syftet med en tvångsåtgärd av detta slag kan tillgodoses på annat sätt. Utskottet instämmer i detta och noterar med tillfredsställelse att utlän ningslagskommittén kunnat konstatera att förvarstagandena regelmässigt varit korta. När det gäller förvarstagande där barn är inblandade redovisas i propositionen de åtgärder som dåvarande regeringen redan vidtagit. Den 14 januari 1982 beslöt nämligen regeringen om sådana ändringar av utlänningsförordningen att barn under 16 år inte utan synnerliga skäl får tas in i kriminalvårdsanstalt, allmänt häkte eller polisarrest. Utskottet noterar detta med tillfredsställelse.

När det gäller straffpåföljd för här boende personer som genom att gömma utlänningar försöker hindra verkställighet av avvisningsoch utvisningsbeslut har regeringen inte helt ställt sig bakom utlänningslagskommitténs förslag, som innebär att allt sådant handlande bör vara straffbart. Enligt propositionen bör endast sådana handlingar straffbeläggas som begås i vinningssyfte. Personer som ingriper av starka medmänskliga skäl bör inte straffas. I dessa situationer bör lösningen sökas genom andra medel, främst information. I propositionen framhålls emellertid att all verksamhet för att hindra verkställighet av i laga ordning fattade avlägsnandebeslut är ägnade att undergräva respekten för ett demokratiskt samhällsskick. Den kan dessutom leda till psykiska men för de personer som göms undan. Utskottet ansluter sig till propositionens förslag men påpekar att detta inte får tolkas så att man accepterar någon form av verksamhet som syftar till att hindra verkställighet av fattade beslut. Tvärtom tar utskottet bestämt avstånd från all sådan verksamhet. Flera tar upp problem som kan drabba kvinnor som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av äktenskap eller samboende med här bosatt man och som, om förhållandet spricker inom viss tid, kan riskera att utvisas. Här noterar utskottet med tillfredsställelse att förra invandrarministern Karin Andersson infört en annan och mjukare praxis i dessa fall. I en interpellationsdebatt i februari i år uttalade hon att större hänsyn skulle tas till de problem som kan uppkomma om de frånskilda kvinnorna tvingas återvända till hemlandet, liksom till orsakerna till att dessa kvinnor vill bryta upp ur äktenskapet eller samboendet i Sverige. Många utländska kvinnor misshandlas nämligen av sina partner. Slutligen tas i en motion upp problemen med de långa väntetiderna för utlänningar som begärt tillstånd att få stanna i Sverige. De långa handläggningstiderna i utlänningsärenden har under många år varit ett problem, särskilt accentuerat i mitten av 1970-talet och åren därefter.

Dess bättre har situationen på det här området genom de åtgärder som förra invandrarministern Karin Andersson och regeringen och riksdagen vidtagit starkt förbättrats. Före regeringsskiftet uppgick antalet ärenden i arbetsmarknadsdepartementet till 335 mot ca 1000 bara ett år tidigare. Också på invandrarverket och hos polisen är situationen väsentligt bättre än tidigare. Utskottet noterar detta och säger att det alltså i dagsläget inte finns skäl att överväga ytterligare åtgärder för att förkorta handläggningstiden, men självfallet måste det vara en ambition att på olika sätt skapa förutsättningar för en sådan förkortning. Jag vill endast tillägga att det är en väsentlig invandrarpolitisk insats som gjorts genom att väntetiderna i utlänningsärenden nedbringats till ”normal” nivå. Med det anförda får jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag konstaterar att man också i utskottsbetänkandet starkt betonar informationsinsatserna. Det är gott och väl med information, men jag ifrågasätter starkt om utskottet ändå inte har övervärderat betydelsen av information i detta sammanhang. Här gäller det ju grupper som av religiösa eller andra skäl döljer dem som är avvisningshotade. Jag tror inte att informationsinsatser kan ha tillräcklig effekt i sådana fall. Om vi, herr talman, skall få förståelse för den svenska invandringspolitiken, måste förutsättningen vara att vi har en reglerad invandring och att de ramar som styr denna reglerade invandring respekteras samt att, om de inte respekteras, samhället reagerar mot det. Detta tror jag att svenska folket begär. Dessutom tycker jag att det är logiskt att det, om det är straffbart att hjälpa människor att illegalt komma in i landet, rimligtvis också bör vara straffbart att gömma dem, om de är utvisningshotade.
Herr talman! Det är naturligtvis alltid svårt att bedöma värdet av information och hur informationen når ut till människorna. Jag tycker ändå inte att man skall förringa informationens betydelse när det gäller att klargöra vilka förhållanden som råder i vårt land och vilka påföljder som det kan bli fråga om. Jag tycker att det finns anledning att avvakta och följa utvecklingen av det beslut som riksdagen kommer att fatta här i dag. Det är ju, Per-Olof Strindberg, ett enhälligt utskott som har ställt sig bakom den tidigare regeringens förslag på den här punkten.
Herr talman! Att utskottet är enhälligt behöver ju inte innebära att utlänningslagskommittén på sin tid, eller möjligen jag, kan ha rätt.
Herr talman! Framtiden får naturligtvis utvisa vem som har rätt — ett enhälligt utskott eller utlänningslagskommittén och Per-Olof Strindberg.

Herr talman! Vi har här ännu en moderat motion, nr 2411, som utskottet ägnat en mycket omsorgsfull behandling under rubriken Ett särskilt utvisningsförfarande, s. 4-8 i betänkandet. Den gäller frågan om den s.k. tremånadersgränsen. Utskottet redovisar utförligt ärendets tidigare historia, men jag vill komplettera redovisningen på några punkter. Vid behandlingen av ny utlänningslag 1980 fanns det motioner i ärendet från tre partier — från det nuvarande regeringspartiet bl.a. en kommittémotion med Anna-Greta Leijon som första namn. Samtliga motionärer ansåg det principiellt felaktigt att låta illegalt invandrade personer, genom att de håller sig undan och inte anmäler sig hos polisen inom tre månader, få ett mer omfattande prövningsförfarande än de som följer utlänningslagens bestämmelser. Arbetsmarknadsutskottet var då inte berett att slopa tremånadersgränsen utan sköt frågan vidare till utlänningslagskommittén. Denna kommitté har nu stött och blött frågan. Majoriteten förordar slopandet av tremånadersgränsen med en kompromiss, som fortfarande innebär en favör för dem som håller sig undan. Invandrarverket, rikspolisstyrelsen och invandrarpolitiska kommittén anser att förslaget är ett steg i rätt riktning men inte tillräckligt effektivt. Man vill liksom vi motionärer slopa tremånadersgränsen — så inte utskottet. Här föreslås att frågan utreds vidare av den invandrarpolitiska kommittén. Kommittén för ett uttömmande resonemang kring termerna avvisning och utvisning. Man skulle t.ex. inte kunna avvisa någon som vistats i Sverige tre månader och en vecka. Däremot kan den som vistats här illegalt knappt tre månader avvisas. Det viktiga är inte huruvida man kallar förfarandet aveller utvisning — även om jag kan hålla med om att avvisning helst bör ske vid gränsen. Huvudpunkten i vår motion är att den som håller sig undan tre månader inte skall behandlas på ett bättre sätt än den som anmäler sig hos myndigheterna inom föreskriven tid. Det är inte relevant att diskutera hur många personer per år som berörs, även om det är ganska många. Däremot hade det varit bra om utskottet hade beaktat sambandet mellan vårt motionskrav om tremånadersgränsens slopande och Allan Åkerlinds motion om högst ett halvt års handläggningstid för uppehållstillstånd och den motion som Per-Olof Strindberg nyss försvarade om vikten av att avskräcka också välmenande personer från att hålla illegalt invandrade gömda. Invandrarlagstiftningen måste hänga ihop — den får inte bestå av en samling bestämmelser som i vissa fall motverkar varandra. Den humanitära aspekten av problemet har arbetsmarknadsutskottet inte diskuterat i sin i övrigt utförliga behandling. Vilken verkan har det psykiskt på människor att hålla sig gömda — därtill lurade av själva lagstiftningen — och sedan kanske ändå utvisas ur landet, trots att deras ärende behandlats ingående och överklaganderätten utnyttjats och tiden gått, månader och år? Enligt min och mina medmotionärers uppfattning är det vida bättre att lagen stödjer dem som direkt anmäler sig hos utlänningspolisen. Den här juridiska och moraliska frågan — för en sådan är det — har nu som sagt hänskjutits till IPOK — invandrarpolitiska kommittén — som enligt utskottet räknar med att lösa frågan under innevarande budgetår. Så länge har vi faktiskt tid att vänta, och jag har därför inget yrkande nu.

Herr talman! Propositionen innehåller åtskilliga förbättringar i utlänningslagen, bl.a. genom att besvärsrätten utökas i verkställighetsärenden och genom att muntlig förhandling regelmässigt skall förekomma i terroristärenden inför Stockholms tingsrätt. De långa handläggningstiderna såväl hos SIV, statens invandrarverk, som hos arbetsmarknadsdepartementet har varit ytterligt betungande både för samhället och för den enskilde rättssökande. I utskottets betänkande redovisas nu på s. 27 att antalet oavgjorda ärenden i departementet uppgått till 335 för september i år. Per den 1 juli 1982 var balansen av öppna ärenden hos SIV ca 9 000, varav 1 000 var ärenden om avvisning och utvisning samt verkställighet av sådana beslut. En förbättring har skett, men det finns anledning att varna för att tro att svårigheterna skulle vara övervunna. Ärendebalanserna har fluktuerat, tidvis mycket kraftigt. Balansen hos SIV har tidigare varit väsentligt lägre. Jag ansluter mig till vad som anförts i utskottets betänkande om att förslag från invandrarpolitiska kommittén, IPOK, bör avvaktas innan genomgripande lagändringar i här aktuellt hänseende görs. Men alla möjligheter att förkorta handläggningstiderna måste tillvaratas, både hos invandrarverket och hos departementet. I utskottets betänkande sägs i anslutning till frågan om återinförande av återbrytningsrätten för regeringen då politiska skäl åberopas, att ett förstärkt rättsskydd för dem som riskerar att avlägsnas behandlas även inom IPOK. Det synes vara föga realistiskt att föreslå att denna återbrytningsrätt återinförs kort tid efter det att den avskaffats. Själv riktade jag kritik mot att den avskaffades då frågan var aktuell. Behovet av återbrytningsrätten sammanhänger i hög grad med att handläggningstiderna kan hållas på en rimlig nivå. Blir handläggningstiderna långa, uppkommer gärna under ärendets gång nya skäl, även av politisk natur. Dessa skäl kan nu åberopas hos polismyndigheten, som skall överlämna ärendet till statens invandrarverk enligt vad som föreskrivs i 85 och 86 §§. Polisen skall inte göra några politiska bedömningar. Verkställigheten av ett avlägsnandebeslut skall som regel överlämnas till statens invandrarverk. Polisen får underlåta att göra det bara om utlänningens påstående om politisk förföljelse är uppenbart oriktigt, eller om det tidigare har prövats i ärendet. Statens invandrarverk har riktat kritik mot polisen, som skulle vara alltför generös i sin bedömning av 85 och 86§§ och som sålunda skulle ha överlämnat ärenden till statens invandrarverk i alltför stor utsträckning. Statens invandrarverk har därför gjort en framställning om att tillämpningen av ifrågavarande lagrum borde bli mera restriktiv. Den undersökning av praxis som invandrarpolitiska kommittén har gjort ger inte stöd för detta, och kraven på ökad restriktivitet i polisens handläggning måste bestämt avvisas. Det är viktigare att så sker än att återbrytningsrätten återinförs. Jag vill inte utesluta att frågan om återbrytningsrätten senare kan aktualiseras. Men nu bör man avvakta resultatet av de förbättrade besvärsmöjligheterna, de förkortade handläggningstiderna och ökade möjligheter till juridisk rådgivning. : Då det gäller frågan om förstärkt rättsskydd bör det erinras om att den som riskerar att bli avvisad eller avlägsnad i annat fall har rätt till juridisk rådgivning, även om vederbörande inte har rätt till offentligt biträde. Det finns anledning att förbättra informationen om denna möjlighet, bl.a. genom aviserade nya anvisningar från rikspolisstyrelsen som skall utfärdas i samråd med statens invandrarverk. Men när det gäller rätten till juridisk rådgivning stöter man på praktiska svårigheter, särskilt då utlänningen förvaras under kortare tid än en vecka eller då vederbörande tas till förhör hos polisen i avvisningsoch verkställighetsärenden. I åtskilliga fall kan rådgivningen ske per telefon. Men det är viktigt att rådgivningen också kan organiseras genom personligt sammanträffande med advokaten. Det här förutsätter i många fall att en jourverksamhet för advokater, som anmäler intresse för saken, kan införas. Rätt till offentligt biträde finns om utlänningen hållits i förvar i mer än en vecka. Denna tid — utan rätt till offentligt biträde — är alltför lång och borde kunna avkortas. Utlänning kan avge en nöjdförklaring beträffande ett avlägsnandebeslut. I en hel del fall vill utlänningen utnyttja denna möjlighet för att därigenom påskynda verkställigheten av avlägsnandebeslutet. Det är viktigt att nöjdförklaring inför polismyndighet skall ske i närvaro av vittnen. Även ii detta sammanhang bör det erinras om rätten till juridisk rådgivning av advokat, liksom om behovet av att en jourverksamhet för advokater även i sådana här fall införs. Närvaron av vittnen hos polisen är inte mindre angelägen i avvisningseller verkställighetsärenden innan offentligt biträde kan förordnas än vid avgivande av nöjdförklaring hos polismyndigheten i ett verkställighetsärende. Man borde därför överväga att införa ett system som innebär att medborgarvittnen är närvarande vid förhör hos polismyndighet då offentligt biträde inte är förordnat. I varje fall borde den möjligheten finnas om utlänningen själv begär det. Reformarbetet på utlänningslagstiftningens område är således ingalunda avslutat. Inom invandrarpolitiska kommittén bedrivs ett arbete som jag hoppas kommer att leda till att viktiga förslag läggs fram, vilka riksdagen sedermera får ta ställning till.

Herr talman! Jag måste något få kommentera den motion som Per-Olof Strindberg och Gunnel Liljegren har väckt och kanske framför allt det inlägg som Per-Olof Strindberg har gjort med anledning av motionen, som gäller människor som gömmer utlänningar. Per-Olof Strindberg är kritisk mot att utskottet inte har gått tillräckligt långt och inte yrkat bifall till motionen i dess helhet. Men för det första har utskottet gått med på att ändra lagen i det här avseendet, dvs. 96 8. För det andra har utskottet ägnat motionen och detta problem stort utrymme i utskottsbetänkandet. Vi börjar med att säga på s. 22: ”Utskottet anser det vara beklagligt att i landet boende personer aktivt medverkar till att utlänningar håller sig gömda — — -.” Vidare säger vi att utskottet bestämt tar avstånd från sådan verksamhet. Jag tycker att det är talande. För det tredje säger utskottet t.o.m. att utskottets ställningstagande inte får tolkas som om riksdagen skulle acceptera den här verksamheten. Jag tycker att utskottet har gått mycket långt i en fråga som egentligen är mycket svår att bedöma. Det är inte så enkelt som det kanske låter när man hör Per-Olof Strindberg. Jag tycker att det är en väsentlig skillnad mellan människor som gömmer utlänningar för att tjäna pengar — vi tar alla bestämt avstånd från detta — och människor, kyrkligt aktiva, som gör det för att hjälpa olyckliga och psykiskt pressade människor. Vad skulle Per-Olof Strindberg säga om diakonissan i Linköping gör detta just för att hjälpa? Hon gör det därför att hon kanske inte är informerad om vad det egentligen innebär, därför att hon av humanitära skäl vill hjälpa. Då säger vi att man innan man skärper lagen ytterligare bör vidta informationsåtgärder. Jag tycker att det är ett klokt ställningstagande av utskottet, och jag har alltså varit med om det. Vi säger dessutom, Per-Olof Strindberg, att vi skall följa utvecklingen. Och om den framtida utvecklingen visar att åtgärderna inte är tillräckligt effektiva skall vi återkomma. Detta borde vara tillräckligt för motionärerna. Skrivningen är på gränsen till ett bifall till Per-Olof Strindbergs och Gunnel Liljegrens motion.
Herr talman! Beträffande vad jag skulle säga om diakonissan i Linköping bröt mot gällande lagstiftning: Oavsett vilka skäl man har för att kringgå lagstiftningen skall man bestraffas för att man kringgår den. Det enda undantag vi har talat om gäller nära familjeanknytning. Sedan håller jag helt med om att arbetsmarknadsutskottet har ägnat mycket stort intresse och stort utrymme åt vår motion och i texten i stort sett tillstyrkt den. Men som motionär är det det formella bifallet som jag saknar, och det är det som räknas.
Herr talman! Då är vi överens. Vi följer utvecklingen, Per-Olof Strindberg, och så får vi se om det blir nödvändigt med ytterligare åtgärder.

Herr talman! Jag har i motion 1982/83:6 framhållit att flyktingar som kommer hit från andra länder får vänta länge på besked om de får stanna här eller inte, att de under den tiden inte får ta något arbete och att detta skapar betydande kostnader för samhället och svårigheter i psykiskt hänseende för dessa personer. Jag föreslår i motionen att handläggningstiderna skall vara högst sex månader. När ett beslut om en sexmånadersgräns träder i kraft, skall de som befinner sig här automatiskt beviljas uppehållstillstånd, om de väntat på ett sådant mer än sex månader. Utskottet säger i samband med detta att ärendebalansen har minskat. Minskningen är så kraftig, menar man, att det saknas skäl att i dag överväga åtgärder av det slag som förespråkas i motionen. Det är mycket märkligt. Jag har här invandrarverkets anslagsframställning för 1983/84. Där säger man på s. 14: ”Det allvarligaste problemet i fråga om invandringen är fortfarande de långa handläggningstiderna i tillståndsärenden. De är inhumana för de berörda människorna och kostsamma för samhället.” På s. 27 talar man om hur många ”gamla” ärenden man hade per den 15 juli 1982. Av detta framgår att 30 26 av ärendena är äldre än sex månader, 18 96 är äldre än nio månader, 10 20 är äldre än tolv månader och 3 90 är äldre än arton månader. Detta skall sättas i relation till vad som sägs på s. 112 och 113 i anslagsframställningen. Där redovisas de genomsnittliga handläggningstiderna vid invandrarverkets tillståndsbyrå. För ärenden som gällde avvisning, förpassning, utvisning och verkställighet hade man första halvåret 1979 en genomsnittlig handläggningstid på 120 dagar. Första halvåret 1982 var den genomsnittliga handläggningstiden 112 dagar. Det är alltså en skillnad på bara 8 dagar. Det skall ses i relation till vad som har hänt under den här tiden. Vi har nämligen fått väldigt många polska flyktingar. Det rör sig om stora grupper och ärenden som ofta inte fordrar så lång handläggningstid. Det har dragit ner siffran för de genomsnittliga handläggningstiderna, vilket betyder att handläggningstiderna för de övriga grupperna troligen har ökat. Detta är såvitt jag kan förstå det faktiska problemet vid invandrarverket. Verket säger också att man vill ha mer personal eller åtminstone behålla den personal man har. Man kan inte acceptera en minskning på grund av dessa problem. I ett brev till regeringen den 12 augusti har man dessutom begärt åtgärder för att på något sätt minska de långa handläggningstiderna. Det är klart att det kan vara som utskottet säger, dvs. att antalet ärenden i departementet har minskat. Säkert är det på det viset. Men det kan bero på att departementet för ungefär ett år sedan fattade ett klumpbeslut i ett ärende som gällde mellan 200 och 300 människor som hade bett att få stanna i landet. Man fattade ett avvisningsbeslut för alla dessa människor i klump. Naturligtvis minskar antalet då ganska radikalt i ett enda svep. Dessa 200-300 människor fanns med i den redovisning med 1 000 ärenden som man lämnade i september för ett år sedan, men de var borta ur bilden i september 1982. Det kan alltså förekomma en del liknande egendomligheter som förklarar statistiken, men man kan inte komma ifrån den redovisning och de skrivningar som invandrarverket har gjort i sin anslagsframställning. Jag är mycket förvånad över att arbetsmarknadsutskottet har tagit så lätt på den här frågan att det inte ens tycker att de förslag jag har framfört i motionen är värda att övervägas. Jag förstår att det inte är någon mening med att yrka bifall till motionen nu, men jag får anledning att återkomma under motionstiden i januari. Jag tycker nämligen att det är viktigt att man tar fasta på förslaget om att ha högst sex månaders handläggningstid. Sedan får man se till att en sådan ordning fungerar. På något sätt måste det gå, för vi kan inte ha handläggningstider på upp till två eller i vissa fall två och ett halvt år, som gör att människor får lida och blir psykiskt sjuka, därför att de inte vet hur beslutet blir. Dessutom kostar detta samhället oerhört stora summor. Det måste på något vis stoppas, och det var motivet för min motion. Jag tycker inte att man kan avvisa kraven på det sätt utskottet har gjort, när det säger att det inte ens finns skäl att överväga några åtgärder. Jag återkommer till frågan.
Herr talman! Allan Åkerlind är kritisk över utskottets behandling av hans motion om handläggningstiderna. Jag tror att det är viktigt att vi gör klart för oss att det under de senaste åren vidtagits en hel del åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. Det har skett en omfördelning av personalen på statens invandrarverk för att på det sättet nedbringa handläggningstiderna, och det har på initiativ av regering och riksdag skett en personalförstärkning på arbetsmarknadsdepartementet. Det har gjorts förändringar på förslag av utlänningslagskommittén. Vi vet att den nuvarande utredningen under Lahja Exners ledning arbetar intensivt med dessa frågor i syfte att finna konstruktiva lösningar för att ytterligare nedbringa handläggningstiderna. Om riksdagen skulle fatta ett beslut om att det får vara högst sex månaders handläggningstid, är det naturligtvis lika viktigt att man ställer resurser till förfogande och föreslår konkreta åtgärder, så att en förkortning av handläggningstiderna till sex månader kan bli verklighet. Några sådana förslag har Allan Åkerlind inte framfört i sin motion. Jag tror att det är en nödvändighet att man också föreslår resursförstärkningar i betydande omfattning, om man skall uppnå den sexmånadersgräns som Allan Åkerlind angivit i sin motion. Låt oss i stället följa utvecklingen. Vi kan sätta vår tilltro till den invandrarpolitiska kommitténs arbete. Jag vet att också den nuvarande invandrarministern har en hög ambitionsnivå när det gäller att se till att handläggningstiderna kan hållas nere på lägsta möjliga nivå. Vi får återkomma till frågan när vi sett utvecklingen framöver.
Herr talman! Allan Åkerlind har talat om att han är missnöjd med behandlingen av hans motion. Men jag vill erinra om att det finns en rad faktorer som påverkar handläggningstiderna. Det är i första hand utlänningslagens bestämmelser, handläggningsordningen och samhällets resurser. Det beror även på hur smidig, effektiv och konsekvent de handläggande myndigheternas, t.ex. regeringens, praxis är i dessa frågor. Jag tycker också att det är viktigt att betona att vår strävan naturligtvis är att på alla sätt och vis förkorta handläggningstiden. Men det får inte innebära att man sätter rättssäkerheten i fara.

Herr talman! Nu blev det helt plötsligt ett annat ljud i skällan. Arne Fransson säger att det behövs resurser av betydande omfattning för att få ned handläggningstiderna till sex månader, som jag har talat om. Det tyder på att det är betydande brister och betydande köer. Annars stämmer det inte. I utskottsbetänkandet sägs att handläggningstiderna har nedbringats så pass mycket att det inte ens finns någon anledning att överväga mitt förslag. Lahja Exner säger att det är en rad faktorer som påverkar handläggningstiderna. Det är jag helt på det klara med, och det är just därför jag anser att man borde komma fram till ett beslut om sex månaders handläggningstid. Men det är helt klart att man då måste påverka de faktorer som gör att handläggningstiderna är så långa. Man kan inte bara säga att detta skall göras, utan man måste undersöka vad det är för faktorer som man kan påverka för att få ner handläggningstiderna. Det är detta jag var ute efter. Rättssäkerheten skall naturligtvis behållas. Den är en del av det som jag tycker är viktigast i detta sammanhang. Men jag tycker uppriktigt sagt att det är mycket tvivelaktigt om full rättssäkerhet råder om det är så, som det också verifieras i invandrarverkets anslagsframställning, att man åker ut och tar reda på hur förhållandena är i invandrarnas hemländer för att få underlag för hur ärendena skall behandlas. Jag vet att invandrarverket inte ens hör de berörda som är i Sverige. Då kan man ifrågasätta rättssäkerheten ur den synpunkten. Det har här under hand verifierats att det är stora problem med detta och att det behövs resurser, om man skall få ner handläggningstiderna. Och det är detta man i så fall får fundera på. På något sätt måste de ner. Det är inte så enkelt som utskottet har sagt, att det inte är några problem och att det inte ens behöver övervägas. Det är detta jag vänder mig emot.
Herr talman! Det ankommer på invandrarpolitiska kommittén både att utföra kartläggningen och att göra upp förslag till förbättringar.